Herr talman! Detta är ju som herr Kaijser redan påpekat en stor och betydelsefull fråga. Han har också gjort en ganska grundlig genomgång av problemkomplexet. Jag skall inte bli mångordig i mina kommentarer. Detta är ju en ganska svårtillgänglig materia, som man naturligtvis kan ha många synpunkter på. Det är också som herr Kaijser redan sagt en fråga av ganska stor ekonomisk räckvidd. Vi förbrukar årligen läkemedel till ett värde av drygt en miljard kronor, åtminstone var det så det senaste året. Det är således en stor fråga, rent ekonomiskt, både för samhället och för den enskilde.

Denna fråga är alltså betydelsefull både ekonomiskt och principiellt. Naturligtvis kan man ha spekulationer i olika riktningar.

För vår del anser vi det angeläget, i varje fall när det gäller detaljistledet, att apoteksbolaget skall kunna vara helt fristående från producentoch grossistintressen. Det vore inte lyckligt, anser vi, om apoteksbolaget genom en egen grossiströrelse skulle överta grossistfunktionen för en del sortiment och därigenom mer eller mindre oförskyllt ständigt riskera att beskyllas för partiskhet i inköpspolitiken. Därför har vi också ansett det angeläget att Vitrum görs fristående från apoteksbolaget och att ACO skiljs från bolaget. Vi anser att det varit riktigast om detta kunnat ske omedelbart.

Vi har i en reservation från folkpartiet och centerpartiet behandlat frågan om priskontrollen. även om vi anför vissa betänkligheter mot priskontroller över huvud taget anser vi oss kunna acceptera propositionens förslag i stort. Det är enligt vår mening rimligt att socialstyrelsens läkemedelsnämnd kan fastställa ett skäligt pris om apoteksbolaget och vederbörande producenter inte har kunnat komma överens. Nu kan emellertid även andra parter ha intresse av vilket pris som fastställes och av att apoteksbolaget i sin prispolitik behandlar alla leverantörer lika. Därför bör, anser vi, socialstyrelsens läkemedelsnämnd också ha skyldighet att efter anmälan från tredje part pröva skäligheten i ett pris, även om apoteksbolaget och producenten i det fallet skulle vara överens. Vi anser också att läkemedelsnämnden bör ha rätt att på eget initiativ och utan anmälan från något håll pröva läkemedelspriser. Det bör finnas en möjlighet för läkemedelsnämnden att sakpröva priset i samband med registreringsprövningen, och det bör som sagt få ske på dess eget initiativ. Kostnaderna för information och reklam när det gäller både den svenska och den utländska läkemedelsindustrin beräknas i år uppgå till 80 miljoner kronor, vilket tidigare har nämnts här och vilket också framhålles i utskottets utlåtande. Det är förvisso ett ganska stort utbud och en omfattande reklam på detta område. Det är möjligt, som herr Kaijser nämnde, att det inte finns några förutsättningar att kunna begränsa de utländska producenternas reklam på den svenska marknaden. Samtidigt måste man säga att det är ganska förvirrande och tidskrävande att följa reklamen, kanske inte alltid heller så vägledande för den stora allmänheten och inte minst för de läkare som känner sig mer eller mindre skyldiga att följa raed reklamutbudet.

Vi anser därför att en större del av samhällsinformationen om läkemedel bör läggas på socialstyrelsen som redan av helt naturliga skäl bedriver en viss informationsverksamhet på området. Enligt vår mening bör därför inte apoteksbolaget dominera samhällets läkemedelsinformation även om det är ett i huvudsak samhällsägt organ. Sedan skulle jag vilja säga ett par ord beträffande läkemedelskontrollen. Det har riktats vissa invändningar mot den föreslagna kontrollen, och man kan naturligtvis ha olika meningar om hur den skall organiseras. Självfallet kan man säga att det kanske borde ha varit ett mer självständigt organ avdelat för detta ändamål, men rimligtvis bör man kunna pröva den föreslagna organisationen. Skulle det visa sig att den inte fungerar tillfredsställande i alla avseenden, bör väl en ändring kunna åstadkommas där brister eventuellt föreligger. Slutligen, herr talman, vill jag bara tillägga att enligt förslaget kommer en hel del apotek att dras in och en hel del att ersättas med filialapotek. Det Ang är möjligt att denna nya organisation kommer att innebära vissa olägenheter, en viss fortsatt försämring av den service som framför allt glesbygdsområdena får lov att finna sig i. Här har dock statsrådet gjort ganska långtgående utfästelser i sitt departementsuttalande. Han säger att servicen på detta område inte skall försämras. Utskottet har också starkt understrukit just angelägenheten av att samhällsservicen på detta område inte försämras för glesbygdsområdenas befolkning, och det är en sak som jag även här vill starkt understryka. Herr talman! Jag ber att beträffande yrkandena få återkomma senare.

Herr talman! Under denna punkt behandlas en flerpartimotion som jag har varit med om att framlägga och som gäller statsbidrag till Föreningen Adoptionscentrum. Eftersom det tycks vara obekant för många i denna kammare vad föreningen syftar till, vill jag gärna säga några ord om det. Föreningen Adoptionscentrum har enligt sina stadgar till syfte att i samarbete med myndigheter och andra organisationer verka för vidgade möjligheter till internationell adoption och till att hemoch föräldralösa barn eller barn, som av olika skäl inte kan omhänderhas av sina biologiska föräldrar, snarast möjligt beredes adoptivhem samt att bedriva upplysning om möjligheterna och villkoren för adoption av barn. Bakgrunden till bildandet av Adoptionscentrum är behovet av en organisation som kan komplettera myndigheternas verksamhet i fråga om internationell adoption och som centralt kan förmedla upplysningar och råd till personer som har adopterat eller planerar att adoptera barn från utlandet. Föreningens verksamhet måste givetvis ses mot bakgrunden av det markant ökade intresset i Sverige under senare år för adoption av utländska barn och som en följd av att antalet utländska adoptivbarn eller fosterbarn som kommit till Sverige vuxit kraftigt. Vi vet ju att det numera är praktiskt möjligt att få adoptivbarn eller fosterbarn från långt fler länder än tidigare. Jag skulle gärna vilja nämna några notiser om föreningen och dess verksamhet. Man har utgett en bok, ”Adoptera — ett alternativ”, som redan är tryckt i sin andra upplaga. Den kan sägas vara en handbok för personer, som är intresserade av att få eller redan har adoptivbarn. Man har under de senaste veckorna haft en stor utställning på Stockholmsterrassen. Den har mötts av ett mycket stort intresse inte enbart från enskilda individer, utan dit har också strömmat socialarbetare och andra som inte har kunskaper och erfarenheter på detta fält. Adoptivföräldrarnas problem är ganska stora. Några upplysningar: Resekostnaderna för dem som tar adoptivbarn till Sverige är exceptionellt höga. SAS ger 50 procents rabatt på en vuxenbiljett — alla andra flygbolag ger 75 procents rabatt. En flygvärdinna på SAS tar hand om högst två barn, andra bolags värdinnor klarar tre. Det är alltså förenat med mycket stora kostnader för närvarande, enligt uppgift ända upp till 12 000 kronor. Bevis om svenskt medborgarskap kostar 300 kronor i lösen från invandrarverket. Väntetiden är för närvarande ett år. En mängd barnavårdsnämnder har under de senaste månaderna kontaktat Adoptionscentrum och ställt frågor om tillvägagångssätt, principer och kostnader i samband med adoption. Okunnigheten även hos kommunala myndigheter är tydligen påfallande stor på detta område. Varje dag kommer 10— 15 brev och samtal till föreningen, som inte har någon avlönad kraft utan helt får lita till frivilliga krafter. Adoptionscentrum har ett register på 1500 familjer som är intresserade av att den vägen få adoptivbarn. Självfallet kan föreningen inte förmedla adoption — det skulle strida mot lagen —, däremot försöker man ge råd och synpunkter på hur man skall gå till väga för att få lämpliga kontakter i adoptionsärenden. Det finns i hela landet bara en enda adoptionsbyrå, den som Stockholms stads barnavårdsnämnd har inrättat. Det är otillräckligt. Nu hänvisar utskottet till socialstyrelsen. Men det är den väg som har visat sig klart otillräcklig tidigare. Bakgrunden till att föreningen tillkom var bl.a. att man bedömde det nödvändigt för de föräldrar som har adoptivbarn att få en organisation som tillvaratar deras intressen men också ger råd och tips till dem som avser att skaffa sig adoptivbarn. Företrädare för flera riksdagspartier bedömde detta vara så angeläget att man borde kunna ge föreningen ett statsanslag på 45 000 kronor. Om föreningen får det kan den på halvtid anställa en kurator eller en sekreterare som kan ta hand om de växande kontakter den har. Vidare skulle föreningen kunna ge ut broschyrer och upplysningsfolders på olika språk för att underlätta kontakten med andra länders myndigheter. Det råder för närvarande stor förvirring här, även från svenska myndigheters sida. Allt detta skulle självfallet ske i nära samarbete med socialstyrelsen. Utskottet hänvisar till att socialstyrelsen får ett utökat anslag och att man skulle kunna samarbeta med den. Jag tycker att åtgärden är så pass enkel att man från utskottets och riksdagens sida borde ha kunnat bevilja det här anslaget på 45 000 kronor. Det är en angelägen sak, och jag kommer därför, herr talman, att yrka på att riksdagen bifaller motionerna och ger 45 000 kronor till föreningen Adoptionscentrum.

Herr talman! Låt mig börja där den siste talaren slutade. Han är förvånad över att utskottet skrivit som det gjort. Med kännedom om hur sådana här saker handläggs bör denna skrivning vara tillfredsställande. Utskottet gör nämligen ett förslag om att höja bidraget för adoptionsverksamhet från 866 000 kronor till 1296 000 kronor och meddelar att av dessa medel möjligheter finns för socialstyrelsen att ge de bidrag varom herr Wikström talade. Det är en enkel sak för vederbörande organisation att hänvända sig till socialstyrelsen. Vad sedan gäller det ärende som egentligen är för handen borde jag väl inte tala med parlamentarikern Kaijser utan med läkaren Kaijser och konsultera honom privat för min dåliga hals, men det kanske inte passar just från denna talarstol. Herr Kaijser har här mycket ingående deklarerat sin uppfattning och den uppfattning som ligger bakom de reservationer som föreligger. Vi har i stort sett varit överens inom utskottet. Efter en <specialföredragning, efter uppvaktningar från olika läkemedelsfabrikanter och organisationer har den avdelning i statsutskottet som haft att handlägga detta ärende kommit fram till att man kan acceptera vad som i propositionen är förordat. Det förslag vi nu behandlar innebär att staten skall överta ensamrätten att driva detaljhandel med läkemedel. Statens ensamrätt kommer att överlåtas på ett apoteksbolag. Bl. a. sjukvårdshuvudmännen kommer att få plats i bolagets styrelse. Några direkta skiljaktiga meningar när det gäller själva principen att samhället skall överta ansvaret för läkemedelsdistributionen föreligger som sagt inte. Vi har emellertid inom utskottet haft att ta ställning till ett antal motioner med yrkanden som avviker något från förslagen i propositionen. Huvuddelen av motionsförslagen har utskottet enat sig om att avstyrka. I de fem reservationerna vilkas ursprung främst härrör från en motion från moderata samlingspartiet återfinns dock en del större eller mindre avvikelser från majoritetsförslaget. Reservationen 1 gäller den privata droghandelns ställning vid bildandet av ett statligt dominerat apoteksbolag. Enligt utskottsmajoritetens mening är de i propositionen förordade riktlinjerna för valet av distributionsväg väl avvägda. Ingen ändring föreslås av förhållandet att varje producent av godkänt läkemedel skall ha oinskränkt rätt att få sina produkter sålda av apoteken. Vidare skall läkarnas fria rätt att skriva ut läkemedel av olika typ och fabrikat bibehållas. Skillnaden kommer egentligen endast att bli den att de olika köparna, d. v. s. för närvarande vart och ett av apoteken, ersätts av en enda kund, nämligen apoteksbolaget. Då apoteksbolaget kommer att ha en egen intern distributionsapparat, blir det möjligt att väga olika alternativ för distributionen mot varandra och välja det kostnadsoch servicemässigt fördelaktigaste distributionssättet. Det har också understrukits att någon åtskillnad inte skall göras mellan olika grosshandelsföretag och producenter enbart på grund av ägandeförhållandena. Reservationen 2 b innebär i sak att reservanterna från moderata samlingspartiet vill frånhända apoteksbolaget möjligheten att driva en aktiv prispolitik. Apoteksbolaget skulle enligt reservanternas mening inte få föra förhandlingar med producenterna om de priser som skall gälla då apoteksbolaget gör sina stora inköp. Man vill endast ha en administrativ kontroll hos socialstyrelsen. Enligt utskottsmajoritetens mening är det självklart att prissättningen primärt bör ske vid förhandlingar som förs mellan apoteksbolaget och läkemedelsproducenterna. Ett viktigt skäl för bildandet av ett apoteksbolag har ju varit att bolaget som en av världens största läkemedelsköpare får möjlighet att påverka priserna på läkemedel. Vi konsumerar, som redan här sagts, läkemedel i Sverige för drygt en miljard kronor om året, och av denna summa betalas två tredjedelar via skatten. Det bör väl betonas att priset på de produkter som framställs av företag i vilka apoteksbolaget har ett avgörande inflytande, alltså ACO och Vitrum, skall prövas av läkemedelsnämnden. Reservanternas farhågor för den svenska läkemedelsindustrins framtid och utvecklingsmöjligheter är därför enligt utskottsmajoriteten icke befogade. Till den meningen ansluter sig också de folkpartister och centerpartister som i reservation 2 a vill ha ett slags säkerhetsventil genom överprövning av priserna hos socialstyrelsen, om tredje part så skulle begära. Nu tror jag inte att ett sådant beslut i och för sig är nödvändigt. Socialstyrelsen har som ansvarig myndighet på detta område alltid möjlighet att ta ställning till prissättningen. Det har också påpekats i såväl propositionen som utskottsutlåtandet att socialstyrelsen kan sakpröva även ett avtalat pris, om särskilda skäl skulle ge anledning till det. Någon principiell skillnad mellan utskottsmajoriteten och reservationen 2 a finns därför egentligen inte. I reservation 3 vill de moderata reservanterna koncentrera all information till socialstyrelsen och inte, som utskottsmajoriteten föreslår, låta bolaget svara för finansiering av viss upplysning på läkemedelsområdet. Oenigheten gäller inte grundinformationen. Alla är överens om att socialstyrelsen skall ha ansvaret för den information som anknyter till läkemedelskontrollen. Vad reservanterna vänder sig mot är att apoteksbolaget skall ställa ekonomiska resurser till förfogande för sådan information som inte direkt har samband med läkemedelskontrollen. Det gäller bl.a. information till allmänheten om apotekens produkter samt statistiska och speciella undersökningar och utredningar rörande läkemedlens användning. Utskottsmajoriteten anser att det inte finns någon anledning att betvivla att apoteksbolaget klarar den uppgiften, speciellt när bolagsledningen enligt förslaget skall biträdas av en särskild nämnd, bildad för detta ändamål. Det bör i sammanhanget uppmärksammas, vilket här redan har antytts, att producenternas läkemedelsreklam för närvarande kostar i runt tal 80 miljoner kronor om året. Reservation 4 är egentligen bara en följd av de moderata reservanternas förslag i de två föregående reservationerna. Avsikten är alltså att man skall ta bort apoteksbolagets inflytande över prisbildning, information m.m. och att det i avtalet mellan staten och apoteksbolaget direkt skall skrivas in att bolaget endast skall syssla med distributionen av läkemedel. Som jag redan framhållit anser utskottsmajoriteten det vara av stor vikt att apoteksbolaget får möjlighet att driva en aktiv verksamhet på läkemedelsområdet, något som skulle tas ifrån bolaget enligt vad reservanterna föreslår. Reservation 5 går ut på att läkemedelskontrollen skall vara ett fristående organ med en egen chef. Här har majoriteten godtagit förslaget i propositionen om att läkemedelskontrollen skall organiseras som en avdelning inom socialstyrelsen. Det finns flera skäl som talar för den i propositionen föreslagna lösningen. Bl. a. har ju remissinstanserna vid remissbehandlingen av utredningsförslaget framfört önskemål om en fast anknytning av kontrollorganisationen. Det är vidare i och för sig naturligt att socialstyrelsen som tillsynsmyndighet på det här området, och därmed ytterst ansvarig för läkemedelskontrollens målsättning och innehåll, får ett omedelbart inflytande över kontrollorganisationen. Reservanternas förslag däremot innebär en splittring av resurserna på två olika organ, eftersom socialstyrelsen även en ligt reservanternas förslag skall ha kvar vissa funktioner på området. Vad slutligen beträffar de båda blanka reservationerna rörande flyttningen till Uppsala vill jag framhålla, att Uppsala i framtiden kommer att bli det enda ställe i landet där det finns såväl medicinsk som farmaceutisk fakultet. Det är då naturligt att även läkemedelskontrollen förläggs till Uppsala. De skäl som har åberopats mot en förflyttning är desamma som alltid framkommer i samband med omlokaliseringar. Såvitt man kan bedöma kommer omlokaliseringar från storstadsområden till andra områden att bli allt vanligare under 1970-talet. Om det ligger något allvar bakom önskemålet om att så skall ske, kan riksdagen i detta fall inte göra något annat än besluta i enlighet med detta förslag. Det är ändå fråga om en mycket begränsad omflyttning. I detta fall är det dock inte regionala skäl som har fällt avgörandet utan lämplighetsskäl. Någon ren personalfråga är det under alla omständigheter inte. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Birger Andersson påstod att vi alla var ense i denna fråga. Ja, i nuvarande läge är vi det så till vida att vi alla har accepterat denna omorganisation. Men jag har kritiserat det sätt på vilket förslaget har kommit fram. Man har inte fått tillfälle till någon remissbehandling av det genomgripande förslaget. Remissbehandlingen ägde rum i efterhand sedan beslutet var fattat. Remissinstanserna har svarat under den förutsättningen. Beträffande priskontrollen vill jag framhålla att apoteksbolaget i varje fall under de första åren även kommer att vara producent. Det gäller ju här att skilja mellan myndighetsfunktionen och företagsfunktionen. Priskontrollen är en myndighetsfunktion, och företaget har ju, om det skall förena denna myndighetsfunktion med sin företagsfunktion, möjlighet att fastställa de priser som passar företaget. Att det har möjlighet att lägga på någon extra tioöring har det redan visat.

Herr talman! Jag förmodar att socialstyrelsen är mer sakkunnig på det område som herr Wikström talar om än jag. Det är väl angeläget att den sakkunniga och ansvariga instansen får pröva detta. Man skall inte på detta sätt söka tvinga på riksdagen någonting som en myndighet med större sakkunnighet möjligen, säger jag, inte vill vara med om, om det nu är sant som herr Wikström påstår att den har visat kallsinnighet. Herr Kaijser erkänner att det inte råder någon oenighet i och för sig om det föreliggande förslaget, men han är en smula upprörd över att det inte har varit något remissförfarande i ärendet. Ja, om det bara är på den punkten som vi inte är eniga, så är det ju ingenting annat än formalia det rör sig om.

Herr talman! Jag gläder mig åt att statsrådet Aspling hedrar kammaren med sin närvaro och därmed ger mig möjlighet att till honom rikta några principiella frågor. Problemet om den svenska läkemedelsförsörjningen och läkemedelsindustrins, droghandelns och apotekens roll i det sammanhanget har som vi alla vet under många år varit föremål för debatt och utredningar. På socialdemokratiska kongresser och i partiprogram har framlagts förslag till socialisering av denna sektor av näringslivet. Man har åberopat framför allt — såsom nu också sker i propositionen — att samhället har ansvaret för sjukvården och att det därför är naturligt att det också övertar det direkta inflytandet över och ansvaret för läkemedelsförsörjningen. Men någon allmän principdebatt här i riksdagen har vi inte haft, eftersom Kungl. Maj:t inte inför riksdagen har redovisat sina samlade synpunkter och riktlinjer för läkemedelsförsörjningen på sådant sätt att en helt förutsättningslös diskussion har kunnat äga rum. Vi har alltså inte fått möjlighet att helt obundet ta upp en meningsfylld diskussion och än mindre att påvisa att de slutsatser som man dragit från socialdemokratiskt håll varken är logiska eller sakligt riktiga. Det är de nämligen inte, herr talman. Den omständigheten att staten eller kommunen har att svara för en viss vårdsektor och att bära kostnaderna därför utgör nämligen inget som helst skäl för att den forskning och den utveckling eller de produktionsoch distributionsfunktioner som krävs för att vårduppgifterna skall kunna fullföljas måste ligga i samhällets händer. Om man eftersträvar effektivitet, initiativ och utveckling, god service, låga Ppriser och konkurrens mellan en mångfald olika enheter, då är tvärtom ett förstatligande eller en kommunalisering av sådana funktioner direkt olämplig. Det låter sig visserligen sägas att samhället får större möjligheter att på det sättet utöva kontroll över en stor integrerad sektor. Men med kontroll avses då inte läkemedelskontroll. Samhällets skyldigheter och samhällets ansvar för läkemedlen är i det hänseendet självklara. Nej, med kontroll menar man här någonting annat. Och den statskontroll som man åsyftar utgör verkligen ingen garanti för effektivitet, låga priser och nyskapande — tvärtom, det vet vi. Vad är egentligen statskontroll i den här meningen? Det innebär i själva verket att ett fåtal byråkrater — detta icke alls sagt i någon dålig mening — och politiker — icke heller detta ord använt negativt — tar på sig ett mycket stort ansvar, som annars skulle ha delats av en mängd olika konkurrerande utvecklingsinriktade och oberoende individer. Vi är väl också, herr talman, alla medvetna om att, hur vi än bedömer det pågående arbetet inom EEC och EFTA och andra liknande samarbetsorgan, den internationella arbetsfördelningen och integrationen kommer att intensifieras och rörligheten över tidigare nationella gränser att öka och att utbytet av kapital, teknik, know how och arbetskraft att väsentligt vidgas. I den utvecklingsprocessen är det utomordentligt viktigt att ett land inte bygger vattentäta skott mellan den egna läkemedelsförsörjningen i vidsträckt mening och den i andra länder. Det ligger tvärtom i allas intresse att skapa garantier för att kunna följa med i det internationella erfarenhetsutbytet och om möjligt på vissa områden leda utvecklingen, vilket vår läkemedelsindustri faktiskt har kunnat göra. Detta blir inte möjligt om vi snör av vår egen industri från omvärlden. Den skulle visserligen teoretiskt kunna tänkas fortsätta att tillverka och sälja på export även med en helt socialiserad läkemedelsförsörjning, men i praktiken är det inte möjligt utan den bas som inhemsk fri läkemedelsförsörjning utgör. I ett sådant läge skulle med all säkerhet de industriella enheterna och den teknik som utbildats inom dem snart tvingas söka sig utanför landets gränser med därav följande negativa konsekvenser för utvecklingen av och prisbildningen på läkemedel och ytterligare avtagande intäkter för exportförsäljning. Inte minst sistnämnda synpunkt bör man hålla i minnet just i dag då vi kan konstatera oroande tendenser då det gäller vår betalningsbalans och valutareserv. Finansminister Gunnar Sträng har ju vid upprepade tillfällen konstaterat att våra betalningsbalansproblem direkt sammanhänger med den pågående strukturförändringen i det svenska samhället, där ett stort antal importkonkurrerande enheter har lagts ned. Gunnar Sträng har också understrukit behovet av att ytterligare satsa på exportinriktad svensk industri. Åtgärder som kan vara ägnade att begränsa rörelsefriheten inom svensk läkemedelsindustri, som tillför landet rätt stora belopp, skulle kunna få en effekt som står i direkt strid med de intentioner som finansministern talar om. Herr talman! Självfallet har jag bara framfört några mycket generella och kanske enligt mångas mening förenklade synpunkter. Regeringen har, kommer väl statsrådet Aspling att säga, ännu inte föreslagit någon helsocialisering av vår läkemedelsförsörjning. Men den ligger obestridligt i farans rikt ning, och de slutsatser som departementschefen och utskottet drar pekar i princip i samma riktning. Jag har med detta anförande bara velat antyda några drag i den principiella och ekonomiska debatt som majoritetsoch oppositionspartierna här i riksdagen borde ha givits möjlighet att föra och fördjupa sig i. En ordentlig, samlad presentation ifrån regeringens sida av de grundläggande principerna för svensk läkemedelsförsörjning — d. v. s. regeringens syn på denna fråga — skulle ha givit oss en möjlighet till en sådan diskussion. Nu har den möjligheten berövats oss. Vad beror det på? 1963 tillkallades läkemedelsförsörjningsutredningen — ett kort och kärnfriskt namn, eller hur? Den hade till uppgift att överse stora delar av läkemedelsförsörjningens organisation. Den skulle lägga fram förslag till en ny ordning på detaljhandelsplanet. Den skulle överväga etableringen av ett statsägt monopolföretag för grosshandel med läkemedel. Den skulle undersöka om inte en ökad läkemedelstillverkning i allmän regi borde komma till stånd. Innan denna utredning slutfört sitt arbete träffade regeringen avtal med KABI om inköp av det företaget och av Vitrum och några månader därefter — fortfarande utan att vi sett läkemedelsförsörjningsutredningens betänkande — avtal med Apotekarsocieteten om förvärv av apoteken och om bildandet av ett övervägande statligt apoteksbolag. Förhandlingarna om detta bolag — och träffandet av avtal — skedde över huvudet på de tusentals arbetande i företagen. Om KABI-köpet bereddes riksdagen tillfälle att i efterhand uttala sig i höstas, och nu skall vi säga vad vi tycker om apoteksväsendets förstatligande, också i efterhand. Vad göras skall är — nu som i höstas — redan gjort. Regeringspartiet har majoritet i båda kamrarna. Det är ett faktum som vi inte kommer ifrån. Oppositionspartierna ställs alltså inför fullbordade fakta. Avtalen är träffade, låt vara med förbehåll för riksdagens godkännande. Men sådana förbehåll har i nuvarande majoritetsläge bara rent formell karraktär. Det säger sig självt att det i en sådan situation inte är möjligt att föra en fruktbringande debatt. För åtskilliga av de remissinstanser som haft att uttala sig i ärendet har läget varit enahanda. Herr Kaijser har pekat på det. Jag vet av egen erfarenhet, eftersom jag i mitt civila arbete haft kontakt med en del remissinstanser, att många av dessa instanser har sagt sig att yrkande om att avtalen skulle upphävas skulle framstå som en inkonstruktiv och meningslös demonstration, som ingen skulle ta på allvar, och att det enda man i det läget kunde göra var att söka åstadkomma det bästa möjliga av en dålig situation. Jag vågar påstå, herr talman, att de remissyttranden som man nu med mycket stor tillfredsställelse redovisar i propositionen och som herr Birger Andersson med glädje apostroferade, inte skulle ha givits det innehåll de nu har, om man fått ta ställning till principiella riktlinjer för svensk läkemedelsförsörjning och icke varit bunden. Remissinstanserna har nu helt enkelt inte kunnat låta bli att ta hänsyn till att KABI avtalet, redan innan det godkänns av riksdagen, var i kraft och börjat förverkligas och att lagerinventeringar, personaldispositioner samt långtgående förberedelser även i övrigt vidtagits på apotekssidan. Man har inte velat göra sig löjlig genom att yrka att allt detta skulle göras ogjort. Praktiskt inriktade och förnuftiga människor och organisationer gör helt enkelt inte på det sättet, har man sagt sig. I samma läge befinner vi oss på oppositionssidan här i riksdagen. Vi kan, som jag nu gör, klaga över förfaringssättet och kritisera det. Men skall vi tas på allvar måste vi, som herr Kaijser också påvisade, utgå från fullbordade fakta. De värdefulla principiella diskussionerna dör på det sättet ut. Den fråga, herr talman, som jag efter denna långa inledning skulle vilja rikta till statsrådet Aspling är följande: Anser herr statsrådet att det förfaringssätt som här har använts överensstämmer med de demokratiska traditioner och den syn på det vedertagna remissförfarandet såsom detta hittills brukat tillämpas i vårt land? Tycker inte statsrådet att förfarandet vittnar om bristande intresse att medverka i en samlad debatt om en stor principiell samhällsfråga och om bristande respekt för de demokratiska spelregler som i varje fall vår förutvarande statsminister i olika sammanhang och senast i går i ett som vanligt engagerat anförande starkt pläderade för? Tycker statsrådet att det skall gå till på det här sättet? Det finns som bekant de som har börjat ifrågasätta om inte tendenser till enpartivälde har börjat göra sig gällande. Man kan naturligtvis diskutera om det finns sådana tendenser och i så fall hur långt de har gått — jag skall inte gå in på det. Men i varje fall vittnar det handlingssätt som jag nu har kritiserat om enpartitänkande — eller hur, statsrådet Aspling?

Herr talman! Den lagda propositionen kallas ju i ingressen ett förslag till ny organisation av läkemedelsförsörjningen m.m. Trots detta handlar propositionen praktiskt taget enbart om en ny organisation av apoteksväsendet. Under sken av att det gäller en totallösning föreläggs alltså riksdagen i dag ett förslag till lösning av ett delproblem. Det har ju också påpekats här, bl.a. av herr Bohman, att någon samlad bild inte ges. Om så skulle ha skett, hade det framstått mera klart att apoteksväsendets organisationsfrågor i detta sammanhang knappast utgör ett problem som är avgörande för läkemedelsförsörjningen och sjukvården i dess helhet i vårt land. Det är ingen överdrift att säga att samhället länge har sett fram mot en slutgiltig lösning på problemet med läkemedelsförsörjningens organisation.

Det skulle ha givits ökade resurser och maximal effektivitet åt samhällets övervakning av läkemedelsförsörjningen, och det borde ha dragits upp klara gränslinjer mellan läkememedelsproduktionen, droghandeln, apoteksdistributionen och samhällets övervakande organ. Så har emellertid inte skett. Jag bara konstaterar detta, herr talman, och vill hänvisa till motionerna I:1089 och II: 1281 som tar upp motiven för förstatligandet. Det är detsamma som herr Bohman har varit inne på här och noga preciserat. Med den givna utgångspunkt som finns i dagens läge vill jag i stället ta upp detaljgranskning av apoteksorganisationen enligt propositionens framlagda förslag och den utskottsbehandling som har redovisats här av utskottsordföranden Birger Andersson. Apoteken är ju serviceinrättningar som skall betjäna allmänheten. Målsättningen bör vara rätt medicin vid rätt tidpunkt och till ett rimligt pris. Det betyder att behövliga läkemedel skall kunna erhållas utan onödig tidsutdräkt, och att ingen av ekonomiska skäl skall behöva avstå från att få den bästa medicinen för sitt vidkommande. Det är allmänt omvittnat att den svenska läkemedelsindustrin ifrån dessa utgångspunkter haft grundläggande förutsättningar att fungera på ett sätt som varit tillfredsställande och ställt höga anspråk. Nu skall dessa förutsättningar uppfyllas av samhället och skötas i samhällets regi. Departementsche Ang.

Målsättningen kvarstår, att man måste i första hand se till den enskilda människans bästa, före besparingar, rationaliseringar m.m. Detta förutsätter att den lokala spridningen av apotek är sådan att allmänheten får så nära som möjligt till apotek. Enligt förslaget är det ju inte riktigt klart uttalat hur man på bästa sätt skall tillgodose allmänheten t.ex. i landsorten och på lokaliseringsorter. I dag finns 600 apotek, varav 230 är filialapotek, och så finns det läkemedelsförråd, 1500 medicinlådor och kommissionärer. När förslaget går ut på att man skall helt enkelt lägga ner en del apotek och bygga ut filialapoteken, har man anledning att se på denna utveckling med en viss oro. I samhällets regi borde i stället servicebehovet ha ännu mera understrukits, och man borde bygga ut det apoteksväsende som man har sagt fungerat bra. Jag vill då kanske framför allt se en utbyggnad på apoteksförrådssidan. Det skulle vara ett enkelt sätt och bli en viktig länk. Enligt mitt tycke har den frågan alldeles för litet beaktats i propositionen. Dessa läkemedelsförråd ger möjligheter att utvidga och ge en smidig och relativt ekonomiskt god distributionsform under betryggande sä kerhet. Man borde tagit upp en diskussion om detta i större omfattning i stället för att bara bygga vidare på filialsystemet. När det gäller medicinsortimentet på läkemedelsförråden kan väl sägas som ett observandum att man för att ge en bättre service skulle kunna öka preparatmängden från 125 till ett större antal. Självklart är = distributionsvägarna utomordentligt betydelsefulla. Alla andra enkla distributionsvägar måste undersökas. Man måste försöka underlätta distributionen. Jag tror att en organisationsplan för att på ett lämpligt sätt inlemma <:apoteksvarudistributionen i samhället med olika kommunikationer, tåg, buss, taxi o.s. v., borde vara något som man i ökad omfattning skulle ha gått in för, eftersom man eljest varit relativt detaljrik. Jag delar den uppfattning som Frida Berglund gett uttryck åt i sin motion och som utskottet företräder. Hon har lagt fram ett förslag om fria frakter, och utskottet har sagt att man skall beakta detta i det fortsatta arbetet. Jag tror att detta är väsentligt. Det är en väg till en bättre lösning framför allt för lokaliseringsområden och på landsbygden över huvud taget. Låt mig sedan något gå in på hur personalfrågorna behandlats av utredningen och nu av utskottet och hur det ser ut i propositionen. Förslaget berör en personalstyrka på cirka 11 000 personer. Det finns väl då anledning att se på organisationen, göra en analys av hur den är uppbyggd och hur arbetsmetoder och arbetsmoment är ordnade i ett organisationssammanhang med så mycket människor. Förslaget innebär en centralisering av vissa arbetsuppgifter. Jag utgår självfallet från att en centralisering inte drivs så kraftigt att det enskilda apoteket inte inom rimlig tid kan tillmötesgå allmänhetens berättigade krav på en snabb service. Jag tänker därvid självklart, herr talman, på en omlokalisering av vissa arbetsuppgifter till ser viceapoteken. Man måste då ställa sig frågan om det i praktiken verkligen kommer att fungera så bra. I varje fall finns det anledning att bevaka denna fråga noggrant. Apoteksväsendet sysselsätter vid förstatligandet 900 apotekare och 2300 receptarier samt cirka 7800 apotekstekniker, laboratorietekniker, städerskor och varubud. I utredningen och propositionen har man ägnat särskilt intresse åt legitimationsfrågorna för viss del av personalen, behörigheten för famaceuter, avstängningsärenden m.m. Socialstyrelsen har i sitt yttrande också uppehållit sig vid denna fråga. Man har bl.a. försökt att formellt finna nya vägar. Men en av gruppernas, nämligen apoteksteknikernas, ställning har inte tagits upp från dessa synpunkter i utredningen, och det är för mig en aning förvånande. Jag har hela tiden både när jag läst propositionen och remissyttrandena från olika håll där jag vet att denna fråga varit aktualiserad samt även i dag när utskottet överlämnat ärendet till riksdagen sökt denna fråga. Apoteksteknikerna kommer i ökad omfattning in i arbetet, vilket framgår av det stora antal apotekstekniker som finns ute på apoteken. De är en mycket viktig grupp, och deras formella möjlighet att ta ansvar o.s.v. i sitt arbete är av mycket stor betydelse. Apoteksteknikernas formella utbildning är nu snart fullständigt utbyggd. Denna fråga har förts fram i olika sammanhang. Den fackliga organisationen tog redan 1966 upp apoteksteknikernas möjligheter till att i ansvarshänseende hänföras till kategorin medicinalpersonal. Detta skedde vid en uppvaktning hos socialministern. Sedermera fördes frågan över till socialstyrelsen för behandling. Så sent som 1967 — det är visserligen redan tre år sedan — konfronterades kammaren med denna fråga genom den ärade ledamoten herr Ivan Svanström som ställde en enkel fråga till socialministern om hur detta ärende hade avance rat. Men utredningen som nu har behandlat olika hithörande frågor och socialstyrelsen som haft anledning yttra sig över utredningen och lägga fram förslag har inte berört frågan. Det är enligt min mening viktigt att en fråga av detta slag får sin lösning då det måste betyda ett bättre utnyttjande av kunnig personal. Det bör apoteksbolaget, såvitt jag kan förstå, med det snaraste ta fasta på. Socialstyrelsen har i sitt remissyttrande ifrågasatt en omprövning av ansvarsfördelningen över huvud taget och framfört att endast farmaceutisk personal skall ha legitimation eller vara medicinpersonal. Det är således en diskussion som förs i socialstyrelsen, men den har inte förts fram till utredningen på annat sätt. Här har den nya bolagsstyrelsen en av sina viktigaste insatser att göra, då man nu sätter sig ned och funderar över hur personalen skall kunna fungera på ett så bra och riktigt sätt som möjligt. Det är också en viss inkonsekvens i hela resonemanget kring denna fråga, då vi vet att vid militär beredskap i detta land är apotekare, farmaceuter, receptarier och apotekstekniker allesammans medicinalpersonal och lyder då under en särskild kungörelse. Att då inte vid en omorganisation och vid en ändring av huvudmannaskapet också ta upp en sådan viktig fråga som man haft framställan om ser jag som en mycket stor brist. Det bör ifrågasättas om inte en gemensam tillsynsmyndighet skulle underlätta nödvändiga rationaliseringar i arbetsuppläggningarna och i Övrigt vara till god nytta. Denna gemensamma tillsynsmyndighet skulle på ett enklare sätt kunna avpassa författningar och föreskrifter samt ange ansvarsgrad och ge förslag till utbildning av olika slag för att personalen på ett riktigt sätt skulle uppfylla uppställda krav. I detta sammanhang kommer självklart också utbildningsfrågorna in i bilden. Jag skall uppehålla mig något vid dem då jag tror att det också är en vik Ang tig uppgift för apoteksbolaget att se till att fortbildningen ständigt följs upp för olika grupper med den snabba utvecklingen på detta område. Det gäller att hålla det medicinska och läkemedelsmässiga kunnandet så aktuellt som möjligt för att personalen skall kunna fullgöra sina uppgifter så bra som möjligt. Det är en betydelsefull arbetsuppgift för det nya bolaget. Det har funnits studienämnder för de olika personalkategorierna.

En annan sak som också har samband med utbildningen är den fria och rörliga lönepolitik som förordas i propositionen. En förutsättning är då att det finns vidareutbildningsmöjligheter, vilka många gånger kan ha avgörande betydelse. Jag uppfattar det som om ansvarstjänsterna på det sättet också lönemässigt skall kunna ligga friare i ett lönesystem än tidigare varit fallet. Det kan vara positivt för viljan till ständig förkovran och ökat kunnande på detta område. Frågorna om demokrati inom företaget och information till personalen är också viktiga områden och utgör centrala problem. I remissyttrandena från alla arbetstagarorganisationer har just inflytandet och insynen i arbetet tagits upp. När det nu också blir en samlad enhet så är det vad jag kan förstå någonting som det är mycket enkelt att föra ut. Kungl. Maj:ts tillsättande av en organisationskommitté häromdagen och den expertdelegation som i det sammanhanget har kommit med i bilden är en första god början som man kan hoppas fortsätter ute i regionerna och uppföljs så att personalen får vara med och bestämma på alla nivåer. Informationen till personalen hoppas man också skall bli gedigen, kontinuerlig och inte ensi dig, alltså enbart riktad mot personalen, och att den kommer att bygga på de moderna principer som man börjat följa inom detta område. Företagsnämndsverksamheten är också under uppbyggnad, och man hoppas att bolaget skall ge denna verksamhet sitt klara stöd. När det gäller läkemedelsinformationen delar jag uppfattningen som framförts i motionerna I: 1089 och II: 1281 samt I: 1092 och II: 1279. I dessa motioner framföres förslag om att socialstyrelsen och inte apoteksbolaget bör ha ansvaret för detta område. Det är socialstyrelsen som skall överblicka och ha ansvaret för läkemedelsförsörjningen i vårt land. Jag anser därför att det är självklart att inte apoteksbolaget, som ju bara är en del i det stora sammanhanget, bör ha hand om denna information, framför allt med tanke på apoteksbolagets förhållande till bl.a. läkemedelsindustrin. Enligt mitt sätt att se skulle ett uttalande från utskottet om att apoteksbolagets verksamhet borde begränsas till detaljdistributionen ha varit motiverat. Jag anser att reservationen här pekar på en viktig punkt, som utskottet borde ha tagit fasta på. Vad sedan gäller datasystemet är väl detta ett led i rationaliserande syfte, som i första hand bör betraktas som ett tekniskt hjälpmedel för förverkligandet av angivna målsättningar. Det bör inte främst syfta till att vara personalreducerande.

Effektivitet och höjd försörjningsgrad måste självklart komma i första hand, men personalen som kanske i så fall kan komma att friställas på grund av att datasystem införes, måste givetvis få nya arbetsuppgifter och komma in i nya arbetsrutiner på ett riktigt sätt. Jag utgår ifrån att så kommer att bli fallet. Jag har, herr talman, nu framfört några synpunkter på detaljerna i bolagets uppbyggnad, som jag anser vara väsentliga. Jag har försökt att se problemen med personalens bästa i tankarna, och jag vill avslutningsvis uttrycka en förhoppning om att reformen skall ge de sjuka god service och att personalen skall få så goda förhållanden som möjligt. Det är något i stil med vad herr Kaijser sade — man måste hoppas att reformen skall vara till godo. Herr talman! Jag ansluter mig till herr Kaijsers yrkanden om bifall till de nämnda reservationerna.
Herr talman! Med hänsyn till den långt framskridna tiden skall jag fatta mig mycket kort. Enligt den terminologi som statsrådet Wickman i en debatt i höstas något hånfullt använde som beskrivning på en del talare står jag nu här som den privata läkemedelsindustrins talföre riddare. Som en sådan betraktar tydligen statsrådet Wickman var och en som inte vill ansluta sig till regeringens s.k. aktiva näringspolitik. Med den definitionen, herr talman, har jag ingenting emot att spela en sådan riddarroll. Jag skulle gärna kunna utvidga den till att vara en talför riddare för hela det enskilda näringslivet, eftersom det ju dock är det som svarat för att vi så snabbt har kommit upp till den levnadsstandard vi nu har och som får försvara vår position och se till att vi kan bibehålla den trots ett antal socialdemokratiska piruetter. När jag under senare år följt den läkemedelspolitiska debatten har jag blivit något förvånad över på vilket sätt den hanterats. Detta gäller inte minst vad som sades på den socialdemokra tiska partikongressen. Visserligen har regeringen varit en aning förståndigare genom att säga att den inte avser att socialisera läkemedelsindustrin, men alldeles ostridigt är att man arbetar i den riktningen. Jag skulle vilja säga några ord om de internationella aspekterna, därför att jag tycker att det ankdammsresonemang som förs innebär att vi hamnar i en felaktig diskussion. Som jag ser det är läkemedelsförsörjningsfrågan i Sverige någonting helt annat än diskussionen om svensk läkemedelsindustri. År 1969 publicerades en rapport från OECD där man redogjorde för det teknologiska gapet mellan medlemsländerna. Det var en rapport om den farmaceutiska industrin. Jag skall inte i detalj gå in på den utan bara konstatera att till rapporten bifogats en grafisk framställning om hur betydelsefulla nya läkemedel introducerats på marknaden i nio olika länder under åren 1950— 1966, alltså en tillräckligt lång period för att få en ordentlig överblick. Man kan konstatera att av under denna tid i Sverige lanserade betydelsefulla läkemedel var endast 3,3 procent tillkomna inom landet. Resten var import. Om vi ser på försäljningen i dag ligger ungefär hälften — och det är en växande del — på de direktimporterade läkemedlen. Lägger vi till de preparat som svensk läkemedelsindustri använder, alltså licenser, är vi uppe i uppskattningsvis 75—80 procent, och det är sannolikt att den siffran kommer att växa. Det innebär alltså att Sverige för sin läkemedelsförsörjning i växande grad kommer att bli beroende av den import av läkemedel vi kan få. Svensk läkemedelsindustri å andra sidan har varit en av de mest framgångsrika svenska industrigrenarna. Den har en minskande bas i Sverige, men den är oundgängligen nödvändig för att skapa möjligheter till framgångsrik export. Detta är synpunkter som inte i något enda avseende blivit beaktade vare sig i den proposition vi be handlade i höstas eller i den vi nu behandlar. Jag har därför, herr talman, medvetet använt uttrycket ankdammsresonemang därför att jag tycker att diskussionen har blivit snedvriden. Jag skall nu bara säga några ord om droghandeln. Utredningen konstaterade, trots sitt uppdrag att undersöka om man skulle socialisera droghandeln, att det fanns få grosshandelsrörelser i Sverige som visade upp en sådan produktivitetsökning som den. När man gjorde jämförelser med andra länders förstatligade droghandel — jag skall inte här nämna några namn på länderna — kunde man konstatera att exemplen inte var efterföljansvärda. Av det skälet föredrog man att trots direktiven föreslå att droghandeln alltjämt skulle vara enskild. Förutsättningen måste givetvis vara att de olika droghandlarna arbetar på lika villkor, om statsrådet verkligen menar allvar med att droghandeln skall finnas kvar som en fri, konkurrerande del i läkemedelsförsörjningen. Herr Kaijser har redan utvecklat detaljerna i anslutning till en reservation. Slutligen vill jag, herr talman, bara säga några ord om det nya kontrollaboratoriets framtida lokalisering. Det har ju förts mycken diskussion om det skall ligga kvar i Stockholm eller flyttas till Uppsala. Något överraskande föreslår departementschefen överflyttning till Uppsala. Såvitt är bekant föreligger det inga utredningar och undersökningar i denna fråga. De mest berörda instanserna har blivit helt överrumplade. Det är alldeles ostridigt att i vetenskapligt arbete är nätet och trådarna mellan de olika institutionerna så utomordentligt täta att det krävs verkligt ingående analyser innan man bör skära av dem. Det kan naturligtvis sägas att det inte är fråga om någon egentlig omlokalisering, när läkemedelsavdelningen flyttas från Stockholm till Uppsala, men det beror ju helt och hållet på vilken typ av kontakter det gäller. Är det fråga om närkontakter och personkontakter, är det inte lämpligt att flytta avdelningen från Stockholm till Uppsala. Karolinska institutets medicinska fakultet har ju med en utomordentligt stor förvåning registrerat detta. Jag bortser nu, herr talman, från de personliga problem som naturligtvis alltid dyker upp i samband med flyttning till andra bostäder — sådana problem går det trots allt att lösa på sikt. Jag ser frågan från den rent sakliga synpunkten, och jag kan inte finna det rimligt att riksdagen i dag tar ställning därtill på det sätt som statsrådet har föreslagit. Herr talman!

Herr talman! Det har varit många inlägg i detta ärende. Debatten har rört sig på ganska vida fält, och efter herr Wallmarks senaste inlägg finns det kanske anledning att erinra om att vad vi diskuterar är frågan om en ny organisation av apoteksväsendet. Det är detta ärende propositionen gäller och det är detta utskotten har behandlat. Det skulle naturligtvis finnas anledning att här teckna en bakgrund och ge en historisk skildring av hur denna reform har vuxit fram. Jag tror att kammarens ärade ledamöter håller mig räkning för om jag inte gör det under denna kanske något pressade eftermiddag. Det har nämnts att denna fråga egentligen haft sin aktualitet under de senaste 50 åren. Det ligger mycket däri. Det har förekommit en rad olika utredningar. Låt mig erinra om att det förekommit utredningar som lagt fram förslag om omorganisation av apoteksväsendet 1934, 1951 och 1959 utan att förslagen kunnat läggas till grund för positiva beslut. Men tiden själv har ver kat för denna reform av många olika skäl. En del av dessa skäl har framförts här i dag. I ett läge där samhället är huvudman för praktiskt taget all sjukhusvård och för den övervägande delen av den öppna sjukvården är det, som jag också framhållit i propositionen, naturligt att samhället också tar över det direkta ansvaret för läkemedelsförsörjningen genom apoteken. En utveckling i denna riktning har länge varit på gång genom partiella förändringar. Flera förslag om längre gående åtgärder har som jag nämnt framförts tidigare, men det är alltså först nu som förutsättningarna föreligger för de avgörande förändringar som ger samhället ett aktivt inflytande över de betydelsefulla läkemedelsfrågorna. Jag vill understryka att det är med särskild tillfredsställelse jag noterar att denna reform kan ske i samförstånd med Apotekarsocieteten. Jag betraktar det också som mycket värdefullt att Sveriges Farmacevtförbund och Apoteksteknikerförbundet — de stora personalsammanslutningarna inom <apoteksväsendet — ställt sig mycket positiva till att ett statligt apoteksbolag övertar ansvaret för läkemedelsförsörjningen. Genom den eniga uppslutning som sålunda råder skapas garantier för att omvandlingen av apoteksväsendet kan ske under aktiv medverkan av dem som arbetar på apoteken. Detta blir givetvis av stor betydelse för apoteksbolaget i dess strävan att ge läkare och allmänhet en god service och att skapa gynnsamma arbetsbetingelser för de anställda; Regeringen föreslår i den här propositionen en rad åtgärder för att stärka samhällets inflytande på läkemedelsområdet. Utöver förslaget om ett apoteksbolag innehåller propositionen förslag till en omorganisation och en avsevärd förstärkning av den viktiga läkemedelskontrollen. Detta förslag syftar till att skapa ökad trygghet mot de risker som kan vara förbundna med läkemedel. Den nya organisationsformen innebär en samordning och en icke oväsentlig förstärkning av resurserna. Förläggningen av läkemedelskontrollen till Uppsala är — låt mig betona det, eftersom frågan har varit uppe till debatt här — ett konsekvent fullföljande av riksdagens beslut 1965 att förlägga den integrerade farmaceutiska och medicinska forskningen och undervisningen till Uppsala. Genom propositionens förslag rörande läkemedelskontrollen och apoteksbolaget anvisas vägar att bedriva en effektiv och av producentintressena oberoende läkemedelsinformation. I och med att apoteksbolaget löser in apoteken övertas den läkemedelsproduktion som nu bedrivs vid apotekens distriktslaboratorier, d.v.s. tillverkningen av de s.k. ACO-preparaten. Åtgärden aviserades i höstas i regeringens proposition om förvärv av aktiemajoriteten i läkemedelsföretagen KABI och Vitrum. Som framhölls redan då kommer det nya ACO-bolag som skall bildas att under en övergångstid vara dotterföretag till apoteksbolaget. I den föreliggande propositionen slås fast att övergångstiden skall fastställas till två år och att alltså ACO-bolaget helt skall skiljas från apoteksbolaget vid utgången av 1972. Detsamma kommer att gälla för Vitrums tillverkningsdel. Jag vill begagna detta tillfälle att understryka regeringens principiella uppfattning att apoteksbolaget och de statliga produktionsföretagen bör hållas strikt åtskilda men att starka praktiska skäl talar för den successiva omställning som föreslagits. Herr talman! De frågor som har riktats till mig skulle kunna föranleda mig att ta upp en mycket lång debatt. Jag vill säga till herr Bohman att det ju inte är så att riksdagen inte haft tillfälle att diskutera läkemedelsindustrins = ställning och utveckling. Vi hade i riksdagen en ingående debatt om detta i höstas i anslutning till propositionen om KABI och Vitrum. Jag kan inte efter herr Bohmans inlägg här tolka hans inställning på annat sätt än att han vill frånta regeringen möjligheten att på företagssektorn träffa avtal och sedan redovisa dessa till riksdagen. Skälet är naturligtvis att herr Bohman inte vill att staten skall kunna förvärva några företag. Här har vi olika meningar, men det är ju ingenting nytt. I detta fall föreligger ett avtal med Apotekarsocieteten, som innebär att överförandet av apoteken till ett bolag där apotekarna är företrädda kan ske i samverkan och samförstånd med apotekarna själva. Det betraktar jag, herr Bohman, som något mycket positivt både för reformen som sådan och för utvecklingen i framtiden. Herr Bohman ville liksom vidga diskussionen till en EEC-debatt. Han försökte verkligen måla upp dystra perspektiv. Jag tror att herr Bohman kan ta detta ganska lugnt. Självfallet får apoteksbolaget en stark förhandlingsposition. Att ersätta cirka 400 köpare med en enda måste betyda mycket för exempelvis upphandlingsformerna och distributionsformerna.

Av den svenska industrin bör denna utveckling, tycker jag, närmast hälsas med tillfredsställelse. För att kunna hävda sig i konkurrensen på den utan tvekan viktiga internationella marknaden är det till stor fördel att här hemma ha en kompetent köpare. Svensk läkemedelsindustri kan knappast ha en bättre hemmamarknad, herr Bohman, än en marknad där statsmakterna betalar priset på ett nytt läkemedel, oavsett hur dyrt det är. Det väsentliga är läkemedlets medicinska effekter. Var ute i exempelvis Europa finner herr Bohman en liknande läkemedelsmarknad? Vi har sett läkemedelsförsörjningen som en viktig och stor social fråga. Det bör också erinras om att utan den stora satsning som staten gjort på forskningens område skulle inte den privata läkemedelsindustrin ha haft den ställning som den i dag har; den har självklart kunnat tillgodogöra sig de stora värden som utbildning och forskning initierat, i hög grad bekostade av staten. Jag hinner, herr talman, inte gå in på alla de enskilda inlägg som här gjorts, men några ytterligare frågor har riktats till mig. Jag vill säga till fru Florén Winther att frågan om personalens ställning kommer att tas upp till prövning under det fortsatta arbetet med reformens genomförande. Berörda 1ntresseorganisationer kommer = därvid att få tillfälle att framföra sina synpunkter. Jag är helt medveten om att detta är för personalen viktiga och väsentliga frågor, där vår strävan är att i de förberedelser som nu förestår ha en intim och god kontakt med personalorganisationerna. Det var egentligen herr Kaijser som först uppkallade mig, men flera av Ooppositionens talare har ju följt efter och ställt frågor. Låt mig emellertid, herr talman, beröra några frågor som herr Kaijser tog upp. Herr Kaijser började något patetiskt med att säga, att vi har ett apoteksväsende med anor från 1600-talet. Fungerar det inte väl? Varför skall det brytas sönder? Vi bryter inte, herr Kaijser, sönder apoteksväsendet. Det värdefulla med denna reform är att vi kan, som jag redan har sagt, genomföra den i samverkan med apotekarna själva och att vi har en fungerande organisation som skall fortsätta. Värdena i denna reform ligger bl.a. i samordning och samverkan. Med modernare organisatoriska insatser kommer vi utan tvekan att kunna åstadkomma rationalitet och effektivitet inom organisationen. Jag vill gärna säga, och det har jag framhållit många gånger, att vi har ett högtstående apoteksväsende i Sverige som har fungerat och fungerar väl. Men herr Kaijser skall inte glömma bort att det bygger på principer som i sig själva år från år blir alltmera otidsenliga från många synpunkter; inte minst gäller detta privilegiesystemet. Jag skall inte närmare gå in på den frågan. Herr Kaijser använde några för honom ovanligt hårda uttryck när han gjorde gällande att vi har manipulerat, som han uttryckte sig, med expeditionsavgifterna; vi hade satt dem högre i början på året än vad apotekarsocieteten begärt, menade han.

Detta har alltså inträffat under en tid när det nuvarande systemet gällt. Vi har anledning att med uppmärksamhet följa utvecklingen på detta område. Herr Kaijser skulle här kunna locka in mig på en debatt om sjukronorsreformen. Jag skall avstå från en sådan debatt men hoppas att vi får tillfälle någon annan gång att diskutera den frågan. Jag vill bara till protokollet slå fast att sjukronorsreformen fungerar mycket väl över hela landet. Herr Kaijser säger att det har skett en nedgång i fråga om receptskrivningen på sjukhusen, att tillströmningen till privatläkarna har ökat, att receptskrivningen totalt sett är mindre än tidigare. Man kan fråga: Skriver då inte privatläkarna recept? Det måste de självfallet göra. Det är svårt att för dagen ha någon deciderad mening om orsakerna till nedgången beträffande receptskrivningen. Det har förflutit en mycket kort tid sedan den här tendensen beträffande apotekens omsättning bröts, och vi får kanske anledning att återkomma till frågan. Till herr Jacobsson vill jag för att inget missförstånd skall kvarstå säga att i propositionen inte har uttalats att en massa apotek nu kommer att dras in. Han antydde detta. Fru Florén-Winther har redan sagt att vi har 362 självständiga apotek och 232 filialapotek. Jag har ansett det mycket angeläget att understryka i propositionen att servicefrågorna beaktas såsom väsentliga i fortsättningen, inte minst med hänsyn till glesbygderna. Enligt propositionen skall apoteksbolaget få vidare uppgifter än det nuvarande apoteksväsendet. Bland annat kommer bolaget att besluta i frågor om apotekens lokalisering och öppethållande. Bolaget kommer — inom givna rambestämmelser — att avväga sin servicenivå i fråga om lagerhållning av läkemedel och tillhandahållande av tjänster. I detta sammanhang vill jag återigen understryka att det måste vara en väsentlig fråga för det nya bolaget att upprätthålla servicen på en för allmänheten god nivå. Jag vill stryka under ytterligare en sak innan jag avslutar mitt inlägg. Jag avser utvecklingen av farmacin inom sjukvården. Den frågan kanske är en av de mest väsentliga i ett framtida perspektiv, men den har redan i dag en stor aktualitet. Den nya organisationen ger ökade möjligheter att tillvarata och vidareutveckla den farmaceutiska personalens insatser inom sjukvården. På detta område tror jag att vi bara står i början av en viktig utveckling. Herr talman! Jag har redan sagt att det egentligen är ett gammalt reformönskemål som nu förverkligas. Denna fråga är viktig; det är en väsentlig reform riksdagen har att ta ställning till. I och för sig är det en viktig händelse att apoteken övergår från privat till statlig ägo, men det mest betydelsefulla är att det högtstående svenska apoteksväsendet genom denna reform förs över till en enhet med modernare organisationsformer. Härigenom får samhället ökade möjligheter att i samarbete med apotekarkåren verka för en god läkemedelsförsörjning i vårt land.

Herr talman! Departementschefen erinrade i början av sitt anförande om att under årens lopp många utredningar lagt fram förslag om ändring av apoteksväsendet — första gången 1934 och vidare fram till 1959. Först nu kan man genomföra reformen. Varför kunde man inte göra det de föregående gångerna? Jo, därför att remissbehandlingen sköt sönder förslagen. Denna gång har det inte förekommit någon remissbehandling, och på det sättet har man kommit undan. Man kan åtminstone om man vill vara elak tolka det hela på det sättet. Detta är en reform i samförstånd, sade departementschefen också. Ja visst, det är en reform i samförstånd. Man konstaterade att de politiska förutsättningarna för att socialisera apoteksväsendet förelåg. Då fann apotekarna det angeläget att ställa sina erfarenheter, sina kunskaper och sin organisation så att säga till förfogande för det ändamålet. Jag anser att det var ett riktigt och förståeligt ställningstagande från deras sida. Deras ställningstagande skall, hoppas jag, medföra att det hela kommer att fungera mycket bra. Jag är ändå inte säker på att det till att börja med var så man önskade att det skulle bli. Det kanske också fanns andra synpunkter på frågan. Jag uppskattar i mycket hög grad departementschefens yttrande att det bör vara en strikt skillnad mellan apoteksbolaget och de producerande företagen. Så blir det om två år, men vi har en tid dessförinnan. En viss del av verksamheten består fortfarande av extemporeberedningar. Jag föreställer mig att de även i fortsättningen skall få förekomma i samma lilla utsträckning som nu. Det är här fråga om en produktion som apoteksbolaget självt får bestämma priset på. Vi talade om de 30 öre som fick tas ut några månader tidigare och tioöringen som fick tas ut extra. Jag vet inte om man på regeringssidan hade möjlig het att spå att det skulle bli en tillbakagång i ökningen av antalet recept. Jag tycker också, herr statsråd, att det skall bli trevligt att diskutera 7-kronorsreformen en annan gång. Den hör inte till denna fråga utan kom in från sidan som en belysning. Faktum är att väntelistorna på sjukhusen har blivit längre, att de patienter som vill söka till ett sjukhus får vänta längre innan de kommer dit.

Herr talman! Jag blev litet besviken över att statsrådet Aspling tydligen inte ville förstå mina frågor. Det svar jag fick var nämligen inte något riktigt svar. Det kan också hända att det berodde på att han inte kunde svara. Hänvisningen till de debatter vi tidigare har fört om olika sektorer inom läkemedelsförsörjningen visar ju att statsrådet i varje fall måste ha missförstått mig. Debatterna hittills har ju rört just delproblem, och vi har varje gång varit bundna och inte kunnat dra upp de principiella riktlinjer som är av väsentlig betydelse i denna stora fråga. Vi är lika låsta i dag och kan inte fritt ta den ställning vi eventuellt skulle vilja ta. Statsrådet säger att min argumentation naturligtvis beror på att moderata samlingspartiet inte vill att staten över huvud taget skall förvärva några företag. Nej, vi har inte generellt låst oss utan vi vill att det skall kunna åberopas särskilda skäl varje gång ett förstatligande diskuteras. Vi vill också få tillfälle att diskutera dessa skäl. Vi vill inte finna oss i att bli ställda inför fullbordade fakta och inte ha möjlighet att debattera. Jag har tidigare sagt att ett elementärt krav kan i varje fall oppositionen få ställa i en demokrati, och det är att få tillfälle att säga nej. Vi berövas t.o.m. tillfället att säga nej när staten för oss presenterar förslag som redan är låsta. Det är på den punkten jag framför allt koncentrerat min kritik mot statsrådet Aspling och mot det sätt på vilket man agerar på socialdemokratiskt håll. Sedan förklarar statsrådet att vad vi diskuterar här i dag är bara organisationen av apoteksväsendet och frågar varför vi skall dra in alla möjliga andra saker. Men förslaget får och måste få konsekvenser för tidigare led, eftersom den enda avnämaren i Sverige blir, för att citera herr Birger Andersson, ”världens största läkemedelsköpare”. Jag kan inte acceptera argumentet att den omständigheten att samhället är huvudman för sjukvården motiverar att samhället också skall ha inflytande över produktionen och distributionen av läkemedel. Tillspetsar man det argumentet, leder det till att även läkemedelsindustrin måste förstatligas. Tillämpar man det på andra sektorer — televerket, försvaret, SJ — skulle en oändlig mängd av svenska företag omedelbart förstatligas därför att de är leverantörer till de stora offentliga sektorer som dessa institutioner täcker. Det måste kunna åberopas andra motiv, men sådana finns inte. Blir priserna lägre, blir servicen bättre, blir kontrollen bättre? Blir det över huvud taget en effektivare och mera flexibel läkemedelsdistribution? Det har inte påståtts och inte kunnat påstås. Man gör gällande att den s.k. reformens betydelse består i att den kommit till i samförstånd med Apotekarsocieteten. Jag kallar det inte för förhandling om jag, när jag sätter mig vid förhandlingsbordet, lägger en pistol på bordet och säger: Nu skall vi förhandla. Statsrådet vet mycket väl att det enda alternativ som stod till buds för Apotekarsocieteten var ett helförstatligande. I det läget valde Apotekarsocieteten det minst olämpliga av de två förslagen. För övrigt vet statsrådet att det pågår en rättegång för att klara ut om Apotekarsocietetens företrädare över huvud taget var behöriga att träffa avtalet med staten. Samförståndet är alltså rätt avlägset!

Herr talman! Statsrådet Aspling avvisade huvuddelen av vad jag sade med ungefär samma motivering som herr Bohman var inne på nu, att vad vi i dag diskuterar är förstatligande av apoteken och ingenting annat. Eftersom vi i efterhand har konstaterat att det inte var mycket att göra åt den saken, så är det inte mycket att diskutera. Men, herr statsrådet Aspling, det är ju inte på det sättet. Här finns en rad följdförslag, även om man vill mena att den egentliga debatten om läkemedelsindustrin togs i höstas. Vi har också sagt i vår motion: låt oss begränsa oss till ett — i och för sig onödigt — förstatligande av apoteken. Men det har statsrådet och utskottet inte velat vara med om. Det var dock skälet till att jag tog upp dessa frågor. Tiden medger kanske inte någon ytterligare debatt på den punkten. Beträffande lokaliseringen till Uppsala vill jag säga att när statsrådet säger att detta är ett följdbeslut av riksdagens tidigare beslut om ett farmacevtiskt centrum på Artillerifältet, är det väl en ganska tunn tråd som knyts samman. Det låg i varje fall inte i beslutet. De rent sakliga motiv som förts fram av medicinska faktulteten i Stockholm visar väl också detta. Den har inte ens fått möjlighet att yttra sig i frågan. Jag undrar om inte ordets makt över tanken — med begreppet farmaci i båda fallen — har lockat till detta enligt min uppfattning litet för snabba ställningstagande. Det är inte minst de kliniska prövningarna som är betydelsefulla, och det är väl där Karolinska institutet har sin stora betydelse. Statsrådet hade en argumentering beträffande prissättningen, läkemedelsindustrin och hemmamarknaden, som var något svår att följa. Det föreföll som om statsrådet sade att genom att staten så hårt engagerar sig här, kan man betala nästan vilka priser som helst för goda läkemedel, och därför stöder man hemmamarknaden på bästa sätt. Herr talman! Eftersom tiden är begränsad för ett kort inlägg vill jag bara sluta med att säga, att om jag tolkat detta statsrådets inlägg rätt förefaller det som om statsrådet över huvud taget inte följt med i diskussionen rörande den internationella prissättningen på läkemedel. Om man resonerar på det sättet, diskuterar man ju inte möjligheterna att få lägsta möjliga pris på de bästa produkterna.
Herr talman! Jag vill säga till herr Wallmark att jag verkligen har följt denna debatt. Det kan ju inte vara oväsentligt för den privata svenska läkemedelsindustrin hur den svenska hemmamarknaden fungerar, och det kan ju inte vara helt oväsentligt, herr Wallmark, vilka sociala inslag som finns på den svenska läkemedelsmarknaden. De är omfattande och betydelsefulla. Vi tog en reform för några år sedan som vi menade var viktig för sjuka människor; de får genom sjukförsäkringen läkemedel till mycket kraftigt reducerade priser. Jag tror att man bör ha klart för sig, herr Wallmark, att en läkemedelsmarknad av den svenska karaktären är och kommer att vara till fördel för svensk läkemedelsindustri. Jag tror att den svenska läkemedelsindustrin liksom hittills också kommer att kunna hävda sig väl på den utländska marknaden — det är min förhoppning. Den har varit framgångsrik — jag har redan sagt det — och jag kan på intet sätt finna att det apoteksbolag som vi diskuterar i dag skulle lägga hinder i vägen för den. Om läkemedelsindustrin även i fortsättningen är effektiv och konkurrenskraftig kommer den säkerligen också att kunna hävda sig bå de här hemma och utomlands. Herr Wallmark skall inte glömma bort — och inte herr Bohman heller att vi redan i dag på detta område har vissa kontroller. Vi har registreringen av specialiteterna, vi har nyss talat om läkemedelsnämndens uppgift att övervaka skäligheten i prissättningen etc. Jag tror att herrarna mera av politiskt taktiska skäl söker blåsa upp denna fråga. Jag har mycket svårt att förstå herr Bohman.

Det är icke utan intresse att konstatera detta. Det vill jag gärna ha noterat i denna debatt. Får jag sedan, herr talman, allra sist säga när det gäller lokaliseringen till Uppsala att läkemedelskontrollen omfattar dels medicinska, dels farmaceutiska moment. Vid ett enda universitet i landet finns såväl medicinsk som farmaceutisk fakultet, och det är i Uppsala. Härtill kommer att institutioner under de båda fakulteterna som har särskild betydelse på läkemedelsområdet är föremål för en långtgående integration inom det biomedicinska centrum som nu växer fram i Uppsala. Det har alltså förelegat mycket starka sakliga motiv för att i propositionen ange denna förflyttning som vi nu diskuterar.

Herr talman! Får jag säga till herr Aspling att världen är full av människor som inte förstår sitt bästa. Det är alldeles uppenbart. Eftersom det statliga apoteksbolaget nu skall bli den bästa grogrund som svensk läkemedelsindustri kan få från hemmamarknadssynpunkt, är det något anmärkningsvärt att den inte begripit detta. Men statsrådet förstår det ju, och det skall den vara tacksam för. Jag förmodar att den så småningom kommer att på något lämpligt sätt framföra sin ödmjuka tacksamhet för att statsrådet har tänkt för den. Jag är bara inte helt säker på att utvecklingen kommer att gå i den riktningen; men därom har vi olika meningar.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag har litet svårt att följa statsrådets tankegång. Herr Aspling gör gällande att när man nu bestämt sig för att skapa ett apoteksbolag är moderata samlingspartiet ute efter att av politiska skäl göra det svårt för bolaget att utveckla sig effektivt. Så förhåller det sig naturligtvis inte. Vad jag här har frågat efter är de sakliga motiven för förstatligandet av apoteksväsendet. Jag har begärt att man från statens sida skall redovisa både motiv och konsekvenser och att vi på oppositionssidan skall få tillfälle att sakligt och meningsfullt debattera dessa. Det borde räcka som argument i debatten. Jag hävdar också att den omständigheten att staten redan har stark kontroll över läkemedelsförsörjningen gör det mindre behövligt att förstatliga än vad fallet eljest skulle varit. Om jag får försöka lära statsrådet Aspling hur det skall gå till när man lägger fram sådana här förslag inför riksdagen, bör det enligt min mening ske på följande sätt: Om man har ett svårt problem som man vill lösa förutsättningslöst skall man först tillsätta en utredning med experter som får redovisa olika alternativ till principiella lösningar. Därefter skickas dessa ut på remiss så att remissinstanserna får tillfälle att säga sin mening om de olika alternativen. Regeringen bestämmer sig för vilket av alternativen som är bäst varefter vi bereds tillfälle att diskutera dem här i riksdagen. När riksdagen har fattat sitt beslut, skall regeringen genomföra det. Här har regeringen gjort tvärtom. Först har man träffat avtal med utomstående och också börjat förverkliga dem. Sedan har man gått till riksdagen och frågat vad den tycker. Det är fortfarande enligt min mening en elementär demokratisk rättighet för oppositionen att tillförsäkras att få vara med och debattera på ett meningsfullt sätt och inte i efterhand, när saken redan är avklarad. Och att framföra sådana synpunkter det innebär inte att man av, som det hette, politiska skäl söker strid.
Herr talman! Jag lyssnade naturligtvis uppmärksamt på de lärdomar som herr Bohman här generöst har delgett mig. När han i ett tidigare inlägg ville göra gällande att överenskommelsen mellan staten och Apotekarsocieteten och det förslag som regeringen sedan lagt fram i propositionen har tillkommit utan att oppositionen fått göra sig hörd, så vill jag säga till herr Bohman att han självfallet har rätt att rösta mot förslagget. Han har i den kommande voteringen fullkomlig frihet att säga att han inte vill vara med om det. Men jag vill framhålla för herr Bohman att det inte lades några revolvrar på bordet vid de överläggningar vi förde med apotekarna — jag bär inga skjutvapen. Det var överläggningar där de olika representanterna insåg att vi hade en gemensam fråga att diskutera. Det kan, herr Bohman, inte vara en tillfällighet att vi i dag står framme vid en reform som under tre decennier varit föremål för utredning efter utredning. Man har med tiden fått klart för sig att en reformering förr eller senare var nödvändig. Nu kommer vi att genomföra reformen. Skulle vi inte ha gjort det nu så kan herr Bohman vara helt övertygad om att det apoteksväsende vi har i dag inom en relativt näraliggande framtid ändå genom utvecklingen i sig själv hade tvingat fram icke oväsentliga förändringar. Jag skall inte ytterligare utveckla detta, men min bakgrund och mitt engagemang på detta område gör att jag i dag diskuterar en fråga som jag på sitt sätt inifrån har följt under många år. Jag vill inte påstå att jag är sakkunnig, men någorlunda har jag ändå haft möjlighet att blicka in i det svenska =apoteksväsendets karaktär. Vårt apoteksväsende innehåller många värden.

Herr talman! Tillåt mig bara uttrycka tillfredsställelse över att även riksdagen får del av proposition nr 120.